Fru talman! Jag ämnar beröra frågan om kollektivanslutningen, som tidigare har kommenterats här. Men det är också en del andra saker i samband med författningen såsom sådan som jag vill belysa. Det har tidigare sagts att utredningsarbetet har pågått i ca 20 år och att det förekommit åtskilliga partiledaröverläggningar i anslutning till utredningsarbetet. Naturligtvis har avsikten därmed varit att uppnå samförstånd i grundlagsfrågan, och det var väl vår tro att detta skulle lyckas. Man kan också säga att i stora drag har det blivit så. Men vad hände när propositionen 90 väl hade framlagts? Jo, då väcktes ett femtiotal motioner med framställningar om ändringar av lagförslagen. Dessa motioner berörde omkring 100 olika punkter i förslagen. Ja, det förelåg faktiskt motioner med så många ändringskrav att nära nog hela alfabetet — i varje fall från A till Ä — blev använt för att specificera de olika yrkandena. Till detta kommer sedan 21 motioner, väckta under den allmänna motionstiden i januari, med krav på ändringar i frågor som berör grundlagarna. Orsakerna till dessa motioner kan man naturligtvis tvista om, men nog finner jag det befogat med denna vädjan till kommande justitieministrar: Lägg aldrig ett grundlagsförslagsförslag under ett valår! Det kan också vara av intresse att notera varifrån motionerna kommer Av det 70-tal motioner som väcktes kommer 41 från folkpartister, 10 från moderater, 9 från centerpartister, 6 från socialdemokrater och 4 från vpk. Med dessa fakta som bakgrund finner jag skäl för min vädjan till justitieministern angående grundlagsförslag ett valår. En annan detalj är att det framställts krav på att personvalet skulle förstärkas i valproceduren. Avsikten är också att utreda den frågan. Om man vill ha en riksdag som vi kan befara skall bestå av en mängd småpartier, så skall man gå in för ett personval, ty det finns knappast något säkrare sätt att splittra befintliga partibildningar än att införa sådana val. Därtill kommer att vi då skulle löpa stor risk att få en riksdag befolkad av en mängd s.k. kändisar, dvs. idrottsstjärnor, skådespelare och TV-människor. Jag vill inte här i något avseende nedvärdera personerna inom dessa kategorier men vägrar att tro att klokskapen i besluten skulle bli större i riksdagen eller att allsidigheten i bedömningen skulle vinna på ett högre mått av personval i valsystemet. Däremot är jag övertygad om att många inom partierna verksamma, kloka och omdömesgilla personer inte skulle bli nominerade, därför att de inte är tillräckligt utåtriktade eller reklamsinnade. Det kan också vara något i vederbörandes verbala framställningskonst som utgör hinder i ett personvalssystem, även då man är medveten om att vederbörandes kunnighet skulle vara en tillgång i riksdagsarbetet. Visserligen finns det tidningar som värderar riksdagsledamöterna efter deras talträngdhet, och man kan inte undgå att märka att en del människor påverkas av sitt livoch husorgan, men jag har ingen tilltro till att den värderingen är riktig. Frågan om en förstärkning av personvalsmomentet kommer att utredas, men jag hoppas att även dessa synpunkter som jag nu framfört skall vara värda något beaktande. Fru talman! I anledning av herr Berndtsons i Linköping anförande vill jag säga några ord om de såväl personliga som politiska frioch rättigheterna, som helt naturligt hör grundlagarna till. Den nuvarande 16 8 ger förvisso ingen specifikation på sådana rättigheter. Formuleringen anger däremot riktlinjer för den uppfattning som redan 1809 var starkt förankrad i det svenska samhället. Den utveckling som skett i vårt land sedan den tiden var helt naturligt omöjlig att förutse, men formuleringen av 16 8 har inte hindrat betydelsefulla förändringar i rättighetsbegreppen, som har blivit följden av den demokratiseringsprocess som pågått och fortfarande pågår. Våra personliga politiska frioch rättigheter har i dag enligt min uppfattning en sådan förankring i vårt tänkande att en begränsning av dem kan betraktas som nära nog omöjlig att åstadkomma så att säga inifrån. Endast en utifrån kommande makt skulle kunna begränsa dessa frioch rättigheter, och om en sådan olycka skulle inträffa är det fullständigt likgiltigt om rättigheterna är specificerade eller ej; de skulle likväl försvinna. Jag vill naturligtvis inte med detta ha sagt att jag är ointresserad av dessa rättigheter. Men jag är rädd för en alltför djärv specificering. Varför? Jo, det är mycket mer befogat att tro att en alltför omfattande specifikation skulle begränsa möjligheterna till förändringar baserade på ett annat tänkande än dagens. 1809 års författning kunde inte — det är vi alla medvetna om förutse vilka krav vare sig beträffande personliga eller beträffande politiska frioch rättigheter som skulle aktualiseras under kommande år. Lika litet är det tänkbart att vi i dag skulle kunna specificera det mänskliga tänkandets inriktning för de år som kommer. Däremot skulle det med en starkt specificerad grundlag som bakgrund vara en tacksam uppgift att tillbakavisa nya krav med motiveringen att därom ingenting är stadgat i grundlagen. Den situationen anser jag inte vi har någon anledning att försätta oss i. Fru talman! I reservation 9 behandlas den s.k. kollektivanslutningen den berörde också herr Berndtson i Linköping — så ock i reservation 10, men den har ett något annat innehåll. I reservation 9, som herrar Hernelius och Werner i Malmö står för, sägs: ”Enligt förslaget till ny regeringsform skall varje medborgare vara skyddad mot att myndighet tvingar honom att tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sina åsikter till känna. Motsvarande skydd gentemot enskildas tvångsåtgärder i samma syfte saknas. Inom ett område har det dock visat sig föreligga ett särskilt behov av sådant skydd, nämligen i samband med den s.k. kollektivanslutningen till politiska partier. Genom denna kan medlemmar i en organisation utan egen vetskap eller mot sin vilja inskrivas som medlemmar av partier, även om de redan är medlemmar i ett annat parti eller om det kollektivanslutande partiets ideologi är dem främmande. Utträde kan icke vinnas annat än genom åtgärd som innebär ett visst röjande av åsikt. En kollektiv anslutning av detta slag strider mot grundläggande demokratiska principer.

Jag förmodar att ingen av de båda reservanterna någonsin haft någon närmare kontakt med just den sortens anslutning. Moderaterna har här celebrerat kollektivanslutningens 7S5-årsjubileum genom att framföra förslag om förbud i grundlag. Personligen har jag medverkat i sådana starkt fördömda handlingar i 48 år, och jag är inte i något avseende ångerfull. Jag skall därför nu som gammal fackföreningsmedlem förklara för kammaren hur en kollektivanslutning egentligen går till; det tycks inte stå klart för en stor del av kammarens ledamöter. Varje år i november eller december fastställer fackorganisationerna sin kontingent för det kommande året efter ett förslag av avdelningens styrelse.

Men mot anslutningen till arbetarkommunen har man lokala socialdemokratiska arbetarkommunen. Att vi ansluter oss mobiliserat en indignation som vore värd en betydligt större uppgift. I motionen 3 år 1973 av herr Sjöholm framställs fackföreningsfolket som i hög grad undermåliga individer, bedrägliga och falska. Det är dock glädjande att herr Sjöholms partivänner i utskottet har en något mera moderat uppfattning — nej, förlåt, moderat var väl fel ord, eftersom det har fått en ändrad betydelse under de senare åren, och därför får jag väl hellre säga en mera liberal uppfattning. Anslutningen sker i regel genom ett enkelt majoritetsbeslut av samma slag som förekommer här i riksdagen. Om någon av de närvarande anmäler till ordföranden eller någon annan i styrelsen att han inte önskar bli ansluten till kommunen, markeras detta på hans kontingentkort. Om vi t.ex. har en avdelning med 400 medlemmar och tre anmäler att de inte vill ansluta sig till kommunen, meddelar kassören i avdelningen till arbetarkommunen att man anmäler sig med 397 medlemmar. Ingen av de anslutna blir anmälda till kommunen med sina namn, ej heller de som reserverat sig. Däremot får avdelningens kassör 397 kommunmärken, som han i sin tur lämnar ut till dem som har biträtt anslutningen. Dessa märken som medlemmarna har att sätta i sina böcker berättigar dem sedan till att delta i de sammankomster som arbetarkommunen arrangerar. Man kan verkligen fråga sig vad det ligger för moraliskt anstötligt i detta och vad det är som är odemokratiskt i detta handlande. Man kan också fråga varför fackföreningarna ansluter sig till den lokala arbetarkommunen. Ja, för oss i en fackorganisation är det den naturligaste sak i världen att göra det därför att vi vill ha politiskt inflytande. Sedan arbetarrörelsens begynnelse har vi sett det som en viktig uppgift att gå fram på såväl den fackliga som den politiska vägen. Och, ärade kammarledamöter, jag vågar försäkra att miljontals timmar av produktionsbortfall genom strejker härigenom har undvikits. Trots den svenska fackföreningsrörelsens obestridliga styrka är det nämligen en mängd problem som vi fått överlåta till partiet att lösa. Den vägen har vi också löst många viktiga frågor: arbetstiden, semestern, arbetarskyddet, pensionerna och mycket annat. Den svenska fackföreningsrörelsen skulle vara otroligt dåligt utrustad rent intellektuellt om den inte insett nyttan av det politiska inflytandet. Så dåligt utrustade är vi inte, ärade kammarledamöter. Därför fortsätter vi med kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet så länge vi själva önskar det. Det sker icke någon form av påtryckning från partiet för att vi skall göra det. Vi gör det helt av fri vilja och av ren självbevarelsedrift, därför att vi önskar bibehålla det politiska stöd som vi i så rikt mått har erfarit under så många år. é Jag vill säga att jag är fullt medveten om att alla fackligt anslutna inte har samma mening.

Slutligen till herr Berndtson: Jag förmodar att herr Berndtson förstår värdet av att vi söker få politiskt inflytande. Jag förmodar att han också är beredd att säga att han är medveten om att den fackliga rörelsen haft nytta av att handla som den gjort i det avseendet. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka avslag på reservationerna 9 och 10, så ock på motionerna 3, 376, 540 och 543 samt bifall till samtliga punkter i konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 26.

Fru talman! Herr Henningsson apostroferade mig när det gällde kollektivanslutningen. Om jag hörde rätt, så sade han något om att jag hade utdömt fackföreningsfolk som undermåliga. Det har jag ingalunda gjort, men jag konstaterar att det är demokratiskt undermåligt att tvångsansluta människor. I en demokrati finns det bara ett sätt på vilket en person kan förklara om han vill tillhöra ett politiskt parti, och det är att her själv suveränt bestämmer det. Där skall vi inte ha några beskäftiga förmyndare som bestämmer för andra. Som herr Henningsson vet, har jag varit konsekvent i det fallet och anser att även kollektivanslutning till statskyrkan är felaktig ur demokratisk synpunkt. Jag undrar vad herr Henningsson har för åsikt i det fallet? Bertil Ohlin har från talarstolen i gamla riksdagshuset ofta frågat: Vad är det för fel med ett system som garanterar den enskilde själv att få bestämma om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på ett sådant system? LO:s egen tidning Aftonbladet är motståndare till kollektivanslutningen. Kan herr Henningsson förklara detta? Är det också av någon sorts aversion mot fackföreningsfolket? Naturligtvis är det lika litet för Aftonbladets del som från vår liberala sida fråga om detta. Det är en demokratisk rättighet att själv få bestämma i livsåskådningsfrågor. Herr Henningsson är motståndare till personval och det förstår jag så väl, men från en mera allmän synpunkt tror jag att det har stora fördelar att människor får lov att rösta på person i stället för bara på en viss partibeteckning.
Fru talman! Herr Henningsson gör en skönmålning av demokratiprocessen när det gäller kollektivanslutningen som jag inte tror går hem ens hos de socialdemokratiska arbetarna. Vart tog exempelvis det lilla representantskapet vägen som beslutar för den stora avdelningen? Detta är ju en väsentlig fråga i det här sammanhanget. Jag vill nog mena att herr Henningssons attityd att bagatellisera den här saken underlättar för de borgerliga att driva det spel som vi påtalat i det förslag till ändrad skrivning i utskottets betänkande som vi har lagt fram här i dag. Kan detta verkligen vara ett intresse för arbetarrörelsen? Jag tror att herr Henningsson bör fundera på den frågan. Sedan berörde han också de demokratiska frioch rättigheterna. Han sade att 16 § inte har hindrat införandet av en rad nya rättigheter. Men, herr Henningsson, det saknar väl inte heller betydelse om den nya grundlagen främjar demokratin inom arbetslivet. Frågan skall inte bara gälla om grundlagen utgör ett hinder eller inte. Det är inte heller enbart fråga om uppräkningar, utan det är framför allt fråga om ett viktigt område i samhället, nämligen arbetslivet, som vi menar verkligen behöver demokratiseras.
Fru talman! Jag vill först säga till herr Berndtson i Linköping beträffande resonemanget om representantskapen att också utvecklingen därvidlag är en fullt klar följd av ett demokratiskt handlande. Vet herr Berndtson någon mer koncentrerad demokrati i det fallet än riksdagen, som han själv tillhör? Är det något fel på den? Har man överlämnat till någon att företräda ens mening är det naturligt att denna också gör det! Jag har inte heller sagt med mitt inlägg att det inte behövs någon specifikation i grundlagarna av frioch rättigheter, men jag har sagt att jag är rädd för alltför starka preciseringar — därför att de kan användas till att förhindra en fortsatt utveckling på detta område. När man vet att den fackliga rörelsen fattar sina beslut år efter år betraktar jag det som en grov nedvärdering av kvaliteten hos de fackligt anslutna att skriva på följande sätt, herr Sjöholm: ”Den kollektivanslutning som sker till det socialdemokratiska partiet via fackförbunden är en skamfläck på vårt demokratiska folkstyre och blottar en överförmyndarmentalitet som i demokratins namn måste bannlysas. Det är att grovt undervärdera den politiska mognaden hos svenska medborgare att beröva dem den självklara rätten att helt på egen hand få bestämma om de vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket.”
Fru talman! Visst är representantskapen lika väl som parlamentet en form av demokrati, herr Henningsson. Men ser inte herr Henningsson någon skillnad mellan de frågor som behandlas i den representativa demokratin? Jag anser att det är en betydande skillnad mellan att ansluta folk som medlemmar i ett politiskt parti och att exempelvis anslå medel till samma politiska parti.
Fru talman! Jag är glad att herr Henningsson läste upp vad jag skrivit i motionen, för jag hade glömt det. Jag tycker faktiskt att det lät rätt bra, och att vartenda ord var perfekt rätt. Det är precis på det sättet som det förhåller sig! Att kollektivansluta en människa är att undervärdera den enskilda människans egen suveräna rätt att besluta. Svara på frågan, herr Henningsson: Vad är det för fel på ett system som ger den enskilde själv den suveräna rätten att besluta om hon eller han skall vara med i ett politiskt parti och vilket? Det är väl ändå det naturliga tillvägagångssättet! Vad är det för fel på det? Varför skall man förgripa sig på människorna och ge en del pampar inom fackförbunden rätt att på ett möte där kanske 20 personer är närvarande ansluta tusentals andra, som inte ens vet om att detta sker? Jag tycker att jag har uttryckt mig alldeles riktigt i motionen, herr Henningsson. Hur förklarar herr Henningsson att LO:s egen tidning är motståndare till kollektivanslutning? Det kan inte bero på någon aversion mot fackföreningsrörelsen. Förnuftet segrar så småningom — men det går långsamt för en del — och det finns numera fackförbund som också är motståndare till kollektivanslutning. Hur förklarar herr Henningsson det? Det kan inte bero på att de vill komma åt fackföreningsrörelsen! Nej, herr Henningsson, det finns bara ett riktigt sätt att bli medlem i ett politiskt parti, nämligen att man själv vill bli medlem. Självfallet kan ingen annan besluta om det, och det är en skamfläck i en demokrati att ha ett sådant system. Och det förhållandet att herr Henningsson har hjälpt till med kollektivanslutning i 48 år är verkligen betänkligt!
Fru talman! Till att börja med vill jag påpeka att kollektivanslutningen inte sker på fackförbunden, utan i avdelningarna. Och då medlemmarna vet att dessa saker varje år skall tas upp och diskuteras på årsmötet eller på mötet i december har var och en som är intresserad möjlighet att gå dit. Om man inom vissa organisationer kommer till den uppfattningen att man inte vill kollektivansluta sig är det en fullt demokratisk rättighet för majoriteten att bestämma: Vi vill inte vara med! Och då ansluter man sig inte. Medlemmarna har intresse av detta de har i otaliga fall funnit att de har nytta av avdelningarnas kollektivanslutning — men detta vill man nu förbjuda i grundlag. Sedan vill jag säga till herr Berndtson i Linköping att vi väl ändå kan vara överens. Eftersom man även på den kommunistiska sidan är verkligt intresserad av att genom fackföreningsrörelsen få politiskt inflytande, borde väl herr Berndtson kunna begripa varför vi vill göra allt vad vi kan lika väl som ni vill göra allt vad ni kan för att få ett sådant inflytande. Hade ni suttit i majoritetsställning, hade ni säkert förstått detta på ett helt annat sätt.

Fru talman! ”— — — Sverige går att ge sig själv en ny konstitution med samma likgiltighet som om det rörde en ny livsmedelsstadga.” Omdömet i fråga finns i professor Stig Strömholms nyutkomna bok Grundlagen, folket och etablissemangen. Professorn har redan apostroferats här av herr Svensson i Eskilstuna. Det citerade uttalandet är en beskyllning mot svenska folkets intresse — eller rättare sagt brist på intresse — för de stora frågor som ryms inom våra grundlagar och som vi i dag behandlar i vår riksdag. Tyvärr har vi som är engagerade i offentligt och politiskt arbete en känsla av att professor Strömholms omdöme i viss utsträckning kan vara riktigt. Kan det bero på att vi i mer än 150 år begåvats med fred och skonats från stora omstörtande katastrofer och att vi därför sätter mindre värde på vad vi äger? Ändå är det skydd som grundlagarna vill ge varje medborgare samt de frioch rättigheter som dessa lagar garanterar för vårt folk av utomordentligt värde. I fråga om medborgerliga frioch rättigheter anser jag det betydelsefullt att ett enigt konstitutionsutskott nu beställer en utredning om utökning av dessa rättigheter. Tydligen är det också av stor vikt att en utvidgad information till allmänheten ges i dessa frågor. En total grundlagsreform sådan som den vi i dag diskuterar hör till de viktigaste lagstiftningsuppgifter som riksdagen har. Genomförandet av sådana reformer har samband med förändringar i samhällslivet i stort. Lagförslaget blir av förklarliga skäl mycket omfattande och rymmer en mångfald avvägningsfrågor av såväl principiell som formell karaktär. Åtskilliga av dessa spörsmål berörs i denna debatt av andra företrädare för folkpartiet. Jag ansluter mig självfallet till den grundsyn på det aktuella förslaget som presenterats av herrar Helén, Ahlmark och Molin. För min del vill jag särskilt understryka det angelägna i att ett tillfredsställande grundlagsskydd för de medborgerliga frioch rättigheterna eftersträvas. Jag vill ytterligare utveckla några punkter i utskottets betänkande. Den aktuella totala grundlagsreformen har främst två motiv. Det första är att ersätta den nuvarande författningen, som bygger på maktdelningsläran, med en konstitution som är grundad på folksuveränitetens princip. Det andra är att reglera monarkens ställning på ett sätt som bättre överensstämmer med utformad praxis och med parlamentariskt demokratiskt statsskick. Vid de överläggningar mellan riksdagspartierna som föregick grundlagberedningens tillsättande uppnåddes enighet om behovet av en total författningsreform. Partierna blev också ense om att den nya författningen skulle komma till uttryck i grundlag. Det innebär bl.a. att den redan sedan länge i konstitutionell praxis rådande principen att Konungen saknar självständiga maktbefogenheter skulle inskrivas i konstitutionen. De av statschefens funktioner som har sin grund i Konungens = Nr 111 traditionella ställning ASG innehavare V tegeringsmakten går inte att Tisdagen den förena med ett parlamentariskt system. För en del har strävan uppenbar 5 juni 1973 ligen varit att helt avskaffa monarkin. Det må då erinras om att av ha 2 — remissinstanserna har endast en, nämligen LO, hävdat att den nya Ny regeringsform och ny riksdags författningen måste leda till monarkins avskaffande och övergång till ordning m.m. republik. Sådana synpunkter har glädjande nog inte vunnit utskottets bifall. I propositionen uttalas att konungadömets bevarande i dag är en given utgångspunkt vid utformningen av en ny författning, om denna skall få önskvärt stöd i folkopinionen. Jag är, fru talman, helt överens med utskottsmajoriteten i detta avseende. Enligt propositionens förslag skall Konungen ha ställning som symbol för riket och fullgöra representativa uppgifter. Denna ståndpunkt, om resultatet av en kompromiss som vilken utskottet sålunda är enig inom grundlagberedningen nåddes sommaren 1971. Enighet kunde då uppnås om vissa grundsatser beträffande statschefens ställning, bl.a. att rikets statschef allt framgent skall vara en konung, att denne skall vara ordförande vid konseljer, fortlöpande skall hållas underrättad av statsministern om rikets angelägenheter, presidera vid utrikesnämndens sammanträden, förklara riksmötena öppnade och föra ordet vid särskild konselj när regeringsskifte äger rum. Däremot skall Konungen ej taga befattning med regeringsbildningen, och befälet över krigsmakten skall utövas av regeringen. Det är enligt min mening glädjande att en kompromiss om monarkins bevarande kunnat åstadkommas. Beklagligt nog har enighet inte kunnat uppnås om att ändra successionsordningen så att även kvinnlig tronföljd blir möjlig. Majoriteten inom utskottet anser att endast manliga efterkommande även i fortsättningen skall ha arvsrätt till tronen. Enligt vår mening finns det inget godtagbart skäl för att utestänga kvinnliga medlemmar av kungahuset från tronföljd, och vi föreslår därför att, sedan erforderlig utredning gjorts, förslag framläggs för riksdagen om kvinnlig tronföljd. Detta bör dock inte rubba den nuvarande tronföljarens rätt. Med det sagda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 40. Tillåt mig också att säga några ord om riksdagens högtidliga öppnande. Riksdagens öppnande i rikssalen har hittills varit inramat av en högtidlighet och föregåtts av en gudstjänst i slottskapellet, där Konungen varit närvarande. Formerna för riksmötets öppnande regleras inte i förslaget till ny riksdagsordning. Jag tror att majoriteten av svenska folket önskar att så mycket som möjligt behålles av den festivitas som nu inramar det högtidliga öppnandet. En högtidsgudstjänst i stil med den som nu försiggår i slottskapellet bör också anordnas, antingen i detta eller i annat kyrkorum. Det ankommer på talmannen att efter samråd med vice talmännen fastställa ordningen för öppningssammanträdet. I ett särskilt yttrande vid utskottets betänkande har herr Boo och jag framhållit vår mening att öppnandet bör ges en så högtidlig form som möjligt. Beträffande riksdagens ledamotsantal har jag, fru talman, anslutit mig till utskottsmajoritetens uppfattning. Enligt min mening talar visserligen åtskilliga skäl, inte minst erfarenheterna från denna vårriksdag, för ett minskat ledamotsantal. Skälen emot en minskning är emellertid också starka. Hänsynen t.ex. till möjligheten att bereda olika landsdelar allsidig representation i riksdagen är ett tungt vägande skäl i sammanhanget. Departementschefen har också framhållit att v på annat sätt än genom att minska ledamotsantalet förbättra riksdagens arbetsförhållanden. Jag har därför funnit att de överväganden i fråga om antalet riksdagsledamöter som gjordes 1972 och som ledde till det möjligheter finns att nuvarande ledamotsantalet 350 fortfarande står sig och att ledamotsantalet endast bör ändras till 349 enligt propositionens lag. I propositionen föreslås att utskott och kammare under vissa förutsättningar skall kunna sammanträda samtidigt. I reservationen 34 kritiseras detta förslag. Där sägs att det är en viktig princip att riksdagsledamot kan delta i kammararbetet utan att hindras av annat riksdagsarbete. Jag finner att de praktiska motiv som talar för samtidiga sammanträden väger lättare än principen om varje riksdagsledamots rätt att oförhindrat delta i ri Jag yrkar bifall till r Låt mig så avslutningsvis något kommentera min och herr Molins motion nr 1865 om regeringens normgivningskompetens.

Det förefaller oss något egendomligt att regeringen skall besluta om läroplanen med stöd av restkompetensen men endast kan besluta om detaljbestämmelser på undervisningens område efter delegation från riksdagen. Särskilt bekymmersamt skulle det vara om riksdagen inte x. läroplanernas mål utan att gå in med lagstiftning. Det är därför klargörande att utskottet slår fast att riksdagen även i framtiden skall kunna besluta om framställningar och skulle kunna göra uttalanden om t. göra uttalanden. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 7, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 36, 40 och 41.

Fru talman! Vi närmar oss nu den tidpunkt då riksdagen skall fatta det första beslutet om den nya regeringsformen och den nya riksdagsordningen. Tidigare talare under dagen har ställt frågan om vi med den nya regeringsformen får en grundlag med en kvalitet av hög nivå, om den nivån t.ex. kommer att nå upp till den nivå som den regeringsform har som nu skall ersättas. Om detta kan naturligtvis i dag ingen s ikert s något. Alla hoppas vi väl att så skall bli fallet, men man kan inte komma ifrån att många fruktar att det inte blir så. Förslaget till nya grundlagar är resultatet av en kompromiss mellan fyra partier. Just när det gäller grundlagarna, som skall utgöra ramen för den politiska verksamheten, får en kompromiss anses ha ett egenvärde. I en kompromiss ligger alltid att ge och ta, ingen blir riktigt nöjd, kanske blir ingen heller riktigt missnöjd. Många frågor som under senare år, kanske t.o.m. under senare decennier, har stått i fokus för den författningspolitiska debatten blir nu lösta, förhoppningsvis för lång tid framåt. Andra frågor, t.ex. de viktiga frågor som gäller de grundläggande frioch rättigheterna, kommer — hoppas vi — att få sin mer definitiva lösning inom några år. Ytterligare andra frågor avgörs nu till synes på lång sikt men är av den karaktären att det ändå finns skäl att ifrågasätta om de inte kommer att aktualiseras inom en mer eller mindre snar framtid. Det vore, fru talman, frestande att något närmare beröra åtskilliga av de många frågor som ingår i detta lagstiftningskomplex. Det vore t.ex. frestande att beröra frågan om obligatorisk lagrådsgranskning, som en minoritet i konstitutionsutskottet föreslår återinförd i någon form. Om det över huvud taget skall tas hänsyn till remissutfall i några frågor är väl detta en fråga där remissutfallet borde väga tungt, eftersom det har varit praktiskt taget entydigt. Vi har också under denna vår fått erfarenhet i utskott och kammare av åtminstone ett stort lagstiftningsärende där lagrådsgranskning hade underlåtits. Jag tänker på ändringarna i hyreslagstiftningen. Erfarenheterna var inte goda. Det vore också frestande att ta upp frågan om förankring i grundlagen av domstolarnas instansordning, som är en fråga av avsevärd principiell räckvidd. Likaså hur reglerna skall utformas så att domstolarnas oavhängighet på ett helt otvetydigt sätt kan upprätthållas. Domstolarna får inte politiseras, sade statsministern i det första anförandet i denna debatt. Kammaren står sannolikt helt bakom det uttalandet. Ett bifall till reservationen 24 skulle ge den principen en starkare förankring i verkligheten. Det vore också frestande att ta upp frågan om huruvida utskottssammanträde skall kunna ske under kammarplenum. Det är ytterligare en fråga där många synpunkter skulle kunna läggas och som på sitt sätt är av stor principiell räckvidd. Det vore, efter herr Henningssons anförande, också frestande att ta upp frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. Herr Henningsson sade att han efter 48 års verksamhet för att kollektivansluta människor ännu inte inser det anstötliga och odemokratiska i att ansluta människor till visst parti, även om de inte önskar det. Jag utgår från att andra talare — bl.a. herr Åkerlind — kommer att beröra detta senare. Jag skall, fru talman, emellertid inte gå närmare in på dessa frågor utan i stället ta upp en annan, nämligen den som gäller statsskicket och statschefen. Riksdagens största minoritetsparti, dvs. regeringspartiet, har i sitt program sedan många decennier kravet att vårt statsskick skall anser att det monarkiska statsskicket sådant det har utformats i praxis i vårt land är att föredra. Vi vill ha en konstitutionell monarki. Den s.k. Torekovskompromissen innebär nu att den monarkiska statsformen behålls. Det uttrycks av föredragande departementschefen i propositionen 90, där det bl.a. sägs att visserligen anser många att det ärftliga kungadömet är ett främmande inslag i det demokratiska statsskicket men att å andra sidan monarkin obestridligen har stöd hos betydande folkgrupper. Departementschefens konklusion blir — den har citerats vid flera tillfällen tidigare i dag — att kungadömets bevarande är en given utgångspunkt vid utformningen av en ny författning om författningen skall få önskvärt stöd i riksdagen och i folkopinionen. Detta är utan tvivel ett riktigt konstaterande. Många önskar säkert att frågan om statsformen med detta skulle vara löst för lång tid framåt. Andra menar ändå att frågan ideligen ånyo kommer att aktualiseras. Att döma av en del uttalanden som har förekommit i den offentliga debatten efter Torekovskompromissen och efter det att propositionen 90 lagts på riksdagens bord kan det inte uteslutas, att det är de senare som får rätt. Fullständig enighet mellan partierna, om vilka uppgifter statschefenmonarken skall ha, har icke uppnåtts, även om enigheten sträcker sig rätt långt. Monarken skall självfallet inte ha någon politisk maktutövning. Men eftersom monarken enligt regeringsformen skall vara rikets statschef, ha landets högsta värdighet som det står i propositionen, så måste han ganska naturligt ha någon form av anknytning till landets styrelse och kännedom och information om landets viktigare angelägenheter. Det finns skäl som talar för att han har anknytning till rikets styrelse, till regeringsarbetet och till regeringsbildningen. I viss utsträckning får han det genom Torekovskompromissen och genom de partiledaröverenskommelser som därefter har träffats och på vilka propositionen delvis grundas. Det är dock i två avseenden där enligt min mening denna önskvärda anknytning hade kunnat ske på ett bättre sätt. Det ena gäller befattningen med promulgation av lagar och undertecknandet av vissa expeditioner, det andra är frågan om vilken funktion kungen skall ha i samband med regeringsbildningen. Om statschefen medverkar i riksstyrelsen genom undertecknandet av vissa expeditioner m.m., kan detta inte innebära att han tilläggs någon reell beslutsfunktion. Däremot förankras beslutens så att säga formella del i den funktion i samhället som statschefen utövar och som har sitt värde inte minst av att denna funktion står vid sidan av den politiska maktutövningen och de växlingar i den mellan olika åsiktsgrupperingar som kan och också bör ske i en modern demokrati. De här frågorna behandlas i reservationen 16. Jag kan i övrigt hänvisa till den. En annan uppgift för statschefen borde kunna vara att han skall ha någon funktion i regeringsbildningen. Med den utformning förfaringssättet vid regeringsbildning nu får enligt den nya regeringsformen finns det skäl — just för att knyta statschefens funktion till viktigare angelägenheter i riket — att låta statschefen efter samråd med företr för partigrupperna och överläggningar med talmannen och vice talmännen avge förslag till riksdagen på statsminister. Eftersom riksdagen skall pröva förslaget genom omröstning och sålunda kan fälla det kan en sådan ordning knappast anses innebära att statschefen tillägges en politisk maktutövning. Det kan inte gärna bestridas att statschefen såsom stående vid sidan av partierna har goda möjligheter att spela en neutral roll vid överläggningar inför en regeringsbildning. Det är flera remissinstanser, bl.a. ett par länsstyrelser och Lantbrukarnas riksförbund, som har antytt lämpligheten av att regeringsbildningen kan ske med statschefens medverkan. Över huvud taget har flera remissinstanser varit kritiska när det gäller grundlagberedningens förslag till lösning av frågorna om statschefens ställning och uppgifter. Det förtjänar att anföras vad bl.a. regeringsrättens ledamöter har yttrat: ”Den statschefen av grundlagberedningen tillmätta rollen som symbol för riket låter sig svårligen genomföra, om denne nära nog fullständigt skiljes från riksstyrelsen.

Han säger: ”I alla nu fungerande europeiska monarkier är parlamentarismen fast rotad. I dem alla fattar ändå monarken även om han är maktlös, i större eller mindre omfattning beslut i regeringsärenden och i dem alla har han centrala funktioner vid regeringsbildningen.” Fru talman! Enligt min mening hade det varit önskvärt att låta statschefen spela en formell roll vid regeringsbildningen, och jag har därför velat ge uttryck för dessa synpunkter. Eftersom frågan ingår i den överenskommelse som har träffats mellan partierna skall jag inte ställa något yrkande i denna del. När det gäller undertecknandet av expeditioner m.m. finns det däremot, som jag nyss nämnt, en reservation, nr 16, till vilken jag yrkar bifall.

Fru talman! Det är ett gott betyg åt den svenska demokratin att man på alla håll ivrar för att skydda de frioch rättigheter som medborgarna hittills uppnått. Genom regeringens förslag får de politiska frioch rättigheterna ett starkt skydd, och arbetet förs vidare genom den föreslagna utredningen. Det är emellertid viktigt att man vid sådana här tillfällen slår fast att demokratin inte bara är grundläggande politiska rättigheter; den har också ett socialt innehåll. Den måste ha kraft att klara människornas problem — arbete, försörjning och trygghet. Den måste kunna ge sig i kast med framtidsfrågorna. Därför måste den politiska demokratin följas upp med den ekonomiska demokratin. Hela samhällsordningen bör präglas av demokratins ideal. Därför är det också viktigt att vi inte skapar oklarheter när vi griper in och reglerar frioch rättigheterna. Vad hade det inneburit om vi i dag hade haft en utförlig grundlagsreglering av föreningsfriheten inklusive arbetsrättsfrågorna byggd på det vi hittills uppnått? Såvitt jag förstår skulle det ha behövts två beslut med mellanliggande val för att vidga förhandlingsrätten och för att avskaffa § 32. Reformarbetet i arbetslivet skulle alltså ha bromsats upp genom en utförlig grundlagsreglering, byggd på vad man tidigare uppnått. Här har talats om tryckfriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar. För att reglera frioch rättigheterna bara i dessa avseenden har det behövts en särskild grundlag med omkring 120 paragrafer plus sekretesslag och en mängd sekretessbestämmelser. Det är värdefullt att vi har den regleringen, men vad hände när en stark opinion ville förbjuda reklam för tobak och alkohol? Jo, först uppstod en diskussion om huruvida reklamförbudet var förenligt med tryckfrihetsförordningen. Efter hand utkristalliserades den uppfattningen att man fick tänka sig att ändra tryckfrihetsförordningen för att möjliggöra ett reklamförbud. Sedan vidtog utredning, och vi har som vilande antagit ett förslag om att ändra tryckfrihetsförordningen och vi skall ta det slutgiltiga beslutet efter valet. Dessutom skall en särskild lag skapas. Genom att denna fråga var reglerad i grundlag kom värdefull tid att gå förlorad i det här fallet. Nu är detta en liten fråga, och konsekvensen i detta avseende väger naturligtvis mycket lättare än det värde som ligger i att vi har kunnat garantera tryckfriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar på ett sätt som är unikt i världen. Jag tar bara fram detta exempel för att understryka att om vi skall föra in i grundlagen även relativt okontroversiella konventionstexter så är det viktigt att vi har gått igenom dem noga — lagtekniskt och på annat sätt — innan vi beslutar. Nu kommer utredningen att kunna göra allt detta, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det har talats om utlandssvenskarnas rösträtt. Det är en fråga där de borgerliga vill hoppa över en utredning som pågår. När herr Werner i Malmö argumenterade i den frågan sade han att många utlandssvenskar är ytterligt representativa, de tar del av samhällsarbetet mer än många andra svenskar. Han använde det som ett argument för att gå in på det här stadiet. Men var det inte litet olyckligt att använda just den typen av argument? Det är klart att det finns samhällsmedvetna utlandssvenskar, men om någonting blev en besvikelse så var det väl just valdeltagandet bland utlandssvenskarna när reformen med femårsgräns genomfördes. Man räknade med att ungefär 15 000 personer skulle kunna rösta. Det blev inte mer än 1 900 år 1968, och vid sista valet sjönk siffran till 1 720.

Jag vill också säga något om ersättning i samband med expropriation. Grundlagberedningens förslag innebar att ersättning skall utgå enligt lag. I propositionen framhölls att gällande lag i vissa fall medger ianspråkstagande av mark utan kontant ersättning. Därför gav regeringen paragrafen rekommendationskaraktär. Nu har utskottet ändrat ordet ”bör” till ”skall”, och det finns alltså en formell skillnad mellan propositionen och utskottsbetänkandet. Jag vill ändå hävda att med den motivtext som finns i utskottets skrivning kommer det i praktiken att bli samma resultat. Ersättning skall utgå. Dock behöver den inte utgå i kontant form. Den utgår enligt de grunder som bestäms i vanlig lag. Paragrafen innebär inget hinder för t.ex. 70 § eller 113 § i byggnadslagen, inget hinder för s.k. delexpropriation. Den omfattar inte bestämmelser i planlagstiftning eller naturvårdsoch miljövårdslagstiftning om begränsning i möjligheterna att använda fast egendom. Jag kan inte inse att den på något sätt skall vara ett hinder för arbetet inom bygglagutredningen, som vi hoppas skall lägga fram framåtsyftande förslag ägnade att vidareutveckla bl.a. den progressiva markpolitik som har inletts. Från vänsterpartiet kommunisterna har man gjort stor affär av regeringsformens 10 kap. 5 §, där det stadgas att beslutanderätt i begränsad omfattning kan överlåtas till mellanfolklig organisation. Avgörandet kan antingen ske genom två beslut med mellanliggande val eller vid ett tillfälle med fem sjättedels majoritet. Jag har studerat denna paragraf och försökt vända och vrida på den för att ärligt kunna avgöra om den är ett ”hot mot demokrati och självbestämmande”, som det sägs i en tidningsartikel av en vpk-man. Kommer den att användas för att smyga in Sverige i EEC? Kräver försvaret av den nationella självbestämmanderätten att paragrafen slopas? Jag håller i och för sig med om att vi skall slå vakt om vår nationella suveränitet. Jag tror att det vore olyckligt om vi engagerade oss i en ekonomisk union med EEC-staterna, och jag kan i och för sig förstå att man hyser en allmän misstro mot paragrafen mot bakgrund av att det talades om EEC — eller som vi nu säger EG — när den infördes. Men en av vinsterna med den konstruktion som föreslås är ju att den mellanfolkliga organisationen inte blir grundlagsfäst. En befogenhetsöverlåtelse kan återkallas genom ett enda beslut med vanlig majoritet. Jag skulle faktiskt vilja säga att denna paragraf kan användas för att hävda vår suveränitet. Vi upplever en kraftig tillväxt av de multinationella företagen. De kommer att bli mycket betydelsefulla maktfaktorer under de kommande åren. Det är nödvändigt att fackföreningsrörelsen utvecklar samarbete över gränserna på ett helt annat sätt än nu, och det är också nödvändigt att regeringarna utvecklar ett samarbete för att kontrollera dessa företag, för att beskatta dem effektivare och för att allmänt skapa bättre förutsättningar för det fackliga internationella samarbetet. Det är inte otänkbart att den här paragrafen kan bli aktuell i ett sådant sammanhang. Vi har ett representativt system. Varje riksdagsman är vald av folket. Folket i val kan också utkräva ansvar för de beslut som de valda ombuden fattar. Jag har inte kunnat se att det egentligen finns något fog för de mycket starka ord som har riktats från vpk-håll mot utformningen av den här paragrafen. Den är fullt förenlig med demokrati, och den har faktiskt beslutats i demokratisk ordning med mellanliggande val på det sätt som man vanligen fattar grundlagsbeslut.
Fru talman! Vad beträffar utlandssvenskarnas rösträtt tyckte herr Bergqvist att det var ett svagt argument jag framförde, när jag nämnde att åtskilliga svenskar där ute är synnerligen representativa för vårt land inom handel, industri, biståndsarbete osv. — och tar mer del i svensk politik och svenskt samhällsarbete än många hemmasvenskar. Jag tycker inte att det är ett svagt argument. Det rör sig kanske om en begränsad grupp, men det är väl ändå beklagligt, herr Bergqvist, att människor som arbetar intensivt för Sverige utom landets gränser inte skall ha möjlighet att påverka politiken här hemma. Herr Bergqvist nämnde också att valdeltagandet hade varit en besvikelse. Det är väl ett dåligt argument för herr Bergqvists synpunkter. Det är ju en principfråga det gäller, och den har inte alls med valdeltagandet att göra. Att det inte blev så stort valdeltagande 1970 har också sina orsaker. Det gavs en bristande information den gången, och jag tror också att den nu rådande femårsgränsen avstängde åtskilliga utlandssvenskar från att delta i valet. Det är därför vi går fram med nya krav i den här frågan.
Fru talman! Jag vill erinra herr Werner i Malmö om bakgrunden. Efter ett yttrande av konstitutionsutskottet 1970 uttalade riksdagen att en förutsättningslös prövning borde ske av möjligheterna att vidga rösträtten för utlandssvenskar. Så sent som förra året talades det i den borgerliga reservationen faktiskt om att man, även om man i princip hade sin uppfattning klar, borde avvakta resultatet av pågående utredningsarbete. Det är bakgrunden till mitt allmänna resonemang. Synpunkten i fråga om det låga valdeltagandet var ju, som jag framhöll i mitt anförande, inte ett argument i principfrågan men väl en invändning mot herr Werners resonemang om att de här personerna är så representativa och engagerade i samhällsarbete att det utgör ett skäl för att grundlagsreglera frågan nu. Jag tycker det är rimligt att man då erinrar om valdeltagandet i den här gruppen.
Jag är helt medveten om att det är mycket som kan behöva utredas i den här frågan om utlandssvenskarnas rösträtt, men själva principen borde kunna inskrivas i regeringsformen redan nu.
Fru talman! Jag tycker att man ändå på borgerligt håll formulerade sig på ett relativt tillfredsställande sätt i reservationen förra året, när man sade: ”Även om skälen för en på detta sätt utvidgad rösträtt sålunda kvarstår, anser vi dock att i avvaktan på resultaten av pågående utredningsarbete — — —.” Vid det tillfället var man alltså beredd att avvakta pågående utredningsarbete. I år är man färdig att omedelbart reglera den här frågan i grundlagen.
Fru talman! Det skulle naturligtvis vara oändligt mycket att säga i denna för den svenska demokratins framtid så viktiga debatt, men vid det här laget har väl det mesta redan sagts, mer eller mindre vältaligt. Jag skall bara ta upp två punkter. Den ena gäller riksdagens arbetsformer. Jag tror inte att jag inför den här församlingen behöver närmare motivera att de behöver ändras. Varje förändring måste, höll jag på att säga, bli till det bättre. Den motion som jag har lämnat i januari månad innehåller ett par förslag, litet löst skisserade bara. Man skulle kunna tänka sig en allmän motionstid under hösten för att slippa anhopningen i april och maj, och vi skulle kunna pröva att ha manuskriptfria överläggningar. Man blir nästan rädd ibland när nr 12 och 13 på talarlistan börjar redogöra för ämnets beskaffenhet fast redan en mängd talare har diskuterat det. Det märkliga är att talmännen ofta uttrycker sympatier för det här förslaget med manuskriptfria överläggningar — åtminstone när de avgår. Det är klart att de måste lida mer än några andra av att höra på det ganska träaktiga uppläsandet av manuskript. I motionen ingick också att man skulle minska antalet ledamöter till 175. Som herr Hernelius påpekade i förmiddags får vi ju i praktiken 20 ledamöter till nu när statsråden inte skall vara riksdagsledamöter längre. Förslaget med 299 är inget radikalt grepp — det kommer inte att märkas mycket skillnad — men med 175 skulle skillnaden otvivelaktigt märkas. Det kan ju inte vara meningen att vi skall sitta i denna kammare dag och natt utan möjligheter att träffa de människor utanför det här huset vilkas ärenden vi är valda att gå. I förslaget om 175 ledamöter finns det en inbyggd extra fördel, enligt min personliga mening, och det är att det skulle tvinga tre partier samman. Folkpartiet, centern och liberalt sinnade moderater skulle då bli tvingade att slå sig samman för att över huvud taget få mandat i en del valkretsar. Det är alltså herr Olle Svenssons idé om ett tvåpartisystem som man på ett relativt elegant sätt skulle kunna förverkliga. Jag tror att det skulle vara till demokratins säkra gagn om vi hade ett tvåpartisystem i det här landet, och så skulle vi samtidigt få vettiga arbetsformer i riksdagen. Nu är det ett alltför bra förslag för att ha någon utsikt att vinna framgång, och jag skall därför yrka bifall till reservationen 11, som alltså innebär 299 ledamöter. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Detta med kollektivanslutning har jag redan berört litet, eftersom herr Henningsson provocerade mig tidigare. Sedan jag kom till riksdagen 1965 har jag varje år, tror jag, motionerat i detta ärende. Mestadels har det inneburit att vi skulle ha förbud mot kollektivanslutning både till politiskt parti och till religiöst samfund — det tycker jag är helt logiskt och riktigt. Till herr Berndtson i Linköping vill jag säga att jag finner det litet egendomligt, när vpk gillar idén att man skall vara konsekvent och ha ett förbud för bägge delarna, att detta inte har yttrat sig i att vpk har röstat för mina yrkanden tidigare år, trots att de har innehållit båda dessa ingredienser. Det verkar något inkonsekvent. Herr Henningsson och jag diskuterade detta tidigare, och jag ställde till herr Henningsson ett antal frågor som icke besvarades. I sitt senaste inlägg sade herr Henningsson att det här väl inte är så farligt. Om det är någon som vet att en avdelning skall ha möte och detta kommer upp, så kan han ju gå dit och se till att han inte blir medlem. Det är fantastiskt att man skall gå till ett möte, inte för att man vill bli medlem utan för att man skall slippa att bli medlem. Det kan ju hända att man får springa runt hela veckan till olika sammanslutningar där man inte vill vara med för att man inte skall bli medlem i en hel massa organisationer. Det är faktiskt en ganska egendomlig ordning. Jag frågar ännu en gång herr Henningsson: Vad är det för fel på ett system som lämnar åt den enskilde att själv besluta om han vill vara medlem i ett politiskt parti och i så fall vilket? Det är väl ändå det normala i ett demokratiskt land. Och en annan fråga: Hur kan det komma sig att LO-organet Aftonbladet är motståndare till kollektivanslutningen? Om herr Henningsson som enda motiv från vår sida kan se att vi skulle vara negativt inställda mot fackföreningsrörelsen, så kan väl ändå inte LO-organet vara det, herr Henningsson. Sedan är det alldeles självklart att liberalt sinnade människor är motståndare till kollektivanslutningen. Den är en skamfläck i ett demokratiskt land — det är det rätta uttrycket — och den borde vi tvätta bort snarast möjligt. Men mina partivänner i folkpartiet och mittenbröderna i centern vill ändå inte vara med om att i grundlagen skriva in denna garanti för den enskildes rätt att själv få bestämma, och det tycker jag faktiskt är litet egendomligt. Man säger i reservationen 10 från folkpartiet och centern: ”Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för demokratin.” Det är helt korrekt — precis så är det. Men då frågar jag varför man inte skall föra in det som är ”grundläggande för demokratin” i en demokratisk grundlag. Det skulle ha sin givna plats där. Jag tycker det är exakt vad en grundlag skulle kunna innehålla — en rättighet, en garanti för den enskilde att inte andra människor springer omkring och ansluter honom till organisationer som han inte önskar vara med i. Det passar mycket bra i en grundlag, och därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 9, där det framställs ett yrkande om att man skall föra in detta i grundlagen. Om det förslaget faller, vilket det tyvärr sannolikt gör, kommer jag naturligtvis att i andra omgången rösta för reservationen 10, som avgivits av centerns och folkpartiets ledamöter.

Fru talman! Jag råkar vara mycket väl bekant med herr Sjöholm sedan många år tillbaka. Men jag mår faktiskt illa varje gång han försöker uppträda som en demokratisk renlärighetsapostel. Jag skall inte gå längre i detta sammanhang. Jag vill direkt säga att det är inget fel alls om var och en själv bestämmer. Men det är väl heller inget fel om var och en som är medlem av en organisation i kallelsen får besked om vad som skall äga rum på det bestämda mötet. Har han då intresse för sin organisation, så kan han där yttra sig. Mer besvär är det inte. Vill han inte gå på mötet kan han ta telefonluren och ringa till sin organisation och säga ifrån. Vill han inte det heller kan han skriva dit, och har han skrivit en gång är han därmed fri tills han ger ett annat besked. Jag tycker att de som tillhör en organisation skall vara så pass intresserade av den och dess verksamhet att de följer med vad som händer och sker. Sedan vill jag gärna säga att jag är ganska övertygad om att den redaktör som här åberopats och som yttrat sig om detta aldrig i sitt liv har deltagit i ett fackföreningsmöte av den typ som det här är fråga om, nämligen inom de LO-anslutna fackföreningarna. Att sådana personer kan ha idéer som är helt annorlunda än de synpunkter som verkligen gäller problematiken rår jag inte för, och jag tillmäter inte deras uttalanden något större värde, för de känner inte till förhållandena.
Fru talman! Om herr Henningsson mår illa eller herr Henningsson mår bra tycker jag kanske inte är särskilt viktigt för kammaren att erfara. Men jag kan förstå att herr Henningsson känner sig illa berörd i det debattläge han befinner sig i och där han nu tvingas krångla sig ur frågorna utan att besvara dem. Herr Henningsson har inte svarat på frågan om hur han gillar anslutningen till statskyrkan — att man föds in i statskyrkan och alltså måste begära sitt utträde ur någonting som man aldrig har begärt sitt inträde i. Det är på samma sätt där som med kollektivanslutning till ett parti. Sedan mönstrar herr Henningsson ut LO:s egen tidning — den begriper inte det här. Herr Henningsson begriper det men inte LO, inte LO:s tidning. De ledare i den här frågan som står i Aftonbladet, herr Henningsson, är naturligtvis auktoritativa — de är alltså ett uttryck för vad LO tycker eller rättare för vad detta LO:s organ tycker i detta fall. Och jag har frågat herr Henningsson om han tror att det är någon sorts antipati mot fackföreningsrörelsen som Aftonbladet företräder. Herr Henningsson säger — det är alldeles underbart — att den som har intresse för sin avdelning går naturligtvis dit och ser till att han inte blir medlem. Ja visst — men den som är helt ointresserad blir således medlem! Det är precis så det är. Den som är fullständigt ointresserad av att komma med i det socialdemokratiska partiet kommer med just på grund av sitt ointresse. Där har väl herr Henningsson gillrat en fälla åt sig själv som han nu befinner sig i.
Fru talman! Jag vidhåller lika bestämt att jag inte tar något intryck av om en redaktör i Aftonbladet eller någon annan tidning har en annan uppfattning än jag själv. Jag framför min egen uppfattning, inte redaktörens på Aftonbladet. Den friheten tar jag mig.

Fru talman! Jag kan förstå att herr Gadd är bitter. Han satt ju med i grundlagberedningen, där man från socialdemokraternas sida krävde en skattefullmakt för regeringen. Sedan övergav regeringen i en uppgörelse med två andra partier den linjen och fann en ny konstruktion, som hade kvar skatterätten hos riksdagen och av riksdagen valt organ. Nu går herr Gadd i motionen 1879 på samma gamla linje från grundlagberedningen. Vi har opponerat mot denna tankegång i reservationen 21. Rätten att besluta om skatter skall ligga kvar hos riksdagen och hos av riksdagen valt organ. Detta är ”partitaktik”, säger herr Gadd gång på gång. Nej, det är det inte. Det är att värna om riksdagens ställning och befogenheter. Att lämna fullmakt till regeringen att förändra t.ex. mervärdeskatten är en maktförskjutning från riksdagen till regeringen. Och det är viktigt för den sakliga behandlingen av skattefrågor att de får en utskottsbehandling. Så blir det med den lösning som vi nu har kommit fram till. Det är viktigt för den allmänna debatten att man inte bara plötsligt får ett dekret från regeringen utan att det blir en behandling i sammansatt finansoch skatteutskott eller i hela riksdagen. Och det är viktigt att partierna, meningsriktningarna i den demokratiska församlingen, får säga sitt innan beslut fattas om så viktiga saker. Det är inte partitaktik, det är att värna folkrepresentationen. Herr Gadd tog inte upp den punkt där han har nämnts så många gånger tidigare i dagens debatt. Han skrev i en artikel för två veckor sedan i Upsala Nya Tidning att frågan om mänskliga rättigheter aldrig kan säkras genom ”formella knep”. Det var tur att vi hade det ”formella knepet” för tryckfriheten 1941—1942, herr Gadd. Då kunde man svara tyskarna när de tryckte på och krävde att man skulle förbjuda antinazistiska tidningar. De fick svaret att det kunde vi inte göra därför att man i så fall måste ändra grundlagen och därmed avvakta 1944 års andrakammarval. Efter 1944 hade krigslyckan svängt. Varför kan vi inte försöka värna andra frioch rättigheter genom samma typ av ”formella knep”, skyddet genom grundlagen? Jag tänker på centrala friheter som religionsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet osv. Grundläggande rättigheter skall skyddas i grundlag. Jag vill därför fråga Arne Gadd, om han fortfarande tycker att det är ”formella knep” att ge demokratins rättigheter det skyddet.
Fru talman! Jag vill gärna bekräfta att jag satt i en delegation inom grundlagberedningen under ledning av den i det här sammanhanget mycket tålmodige Hilding Johansson och diskuterade olika problem inom riksdagens finansmakts ram. Jag vill också bekräfta att det framlades hundratals promemorior under tidens lopp, som vi granskade och utbytte meningar om. Det är naturligtvis så att när man skall ha fram olika alternativ så vill man medverka till tekniska lösningar som är tilltalande, innan det politiska avgörandet träffas. Jag tror att herr Gadd inte riktigt har förstått skillnaden mellan att utforma olika förslag tekniskt tillfredsställande, så att de kan sättas mot varandra och mot nuläget, och att sedan göra den politiska bedömningen.

Fru talman! Herr Gadd kan inte förstå att det kan pågå en intern debatt i ett parti. Det han här läste upp var enbart ett debattinlägg, som inte alls jag — eller någon annan — stod för. Man drog fram vissa synpunkter på den här frågan, och sedan skulle debatten gå vidare. Det utkristalliserade sig mycket snabbt en klar opinion inom partiet, där det sades: Det är inte möjligt för oss, från liberal utgångspunkt, att ta rätten att besluta om indirekta skatter från riksdagen och lägga den hos regeringen. Vi vill värna om riksdagens ställning. Det sades på möte efter möte i folkpartiet, i studiegrupp efter studiegrupp, och arbetsgruppen stod inte alls för hela den där motiveringen. Det som står i boken var i stället idéer som utkastades för att vi skulle få till stånd en debatt på ett centralt område. Debatten ledde fram till förslaget och till slutsatsen: riksdagen skall ha kvar skattemakten. Därför att det är viktigt att vi får en utskottsbehandling. Det är viktigt att de politiska partierna får säga sitt innan beslut fattas. Det innebär en maktförskjutning från riksdag till regering om man ger regeringen en skattefullmakt. Det är alldeles riktigt däremot, som herr Gadd säger, att det var folkpartiets agerande som räddade den svenska riksdagen från att släppa en skattefullmakt till regeringen. Hade vi i folkpartiet inte drivit denna fråga så hårt som vi gjort under de senaste månaderna hade inte en kompromiss mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet kunnat uppnås. Den innebär att skattemakten ligger kvar hos riksdagen och hos av riksdagen valt organ. På den punkten är herr Gadds historieskrivning riktig. Vi tar gärna på oss ansvaret för den eftergiften från socialdemokraternas sida. Vi är glada för den. Min fråga till herr Gadd om de mänskliga rättigheterna var föranledd av att herr Gadd den 23 maj förklarade i Upsala Nya Tidning: att grundlagsskydda frioch rättigheter är ”formella knep”. Sedan dess har herr Gadds partikamrater gått in i en uppgörelse med andra partier och sagt: nu skall vi tillsätta en utredning i syfte att grundlagsskydda frioch rättigheter. Menar herr Gadd fortfarande att det är ”formella knep” som denna utredning skall arbeta med? Står herr Gadd kvar vid denna nedlåtande uppfattning om grundlagsskyddade rättigheter som han uttryckte för två veckor sedan?

Fru talman! Det är givetvis riktigt att en ny grundlag måste ha en huvudtanke: att all offentlig makt utgår från folket samt att riksdagen är folkets främsta företrädare. Men om man konstaterar det får man inte göra grundlagen till en teoretisk symbol och en ofullbordad symfoni. Mig veterligt är det historiskt sett märkligt att när vi nu kan redovisa ett nytt förslag till grundlag har vi haft fred i landet under drygt 160 år. Vi har vidare kunnat utreda denna fråga i ett tiotal år under förhållanden som varit synnerligen olika dem som rått ute i världen i övrigt. Jag tror emellertid det är farligt att försöka ge intryck av att man vid tillkomsten av denna grundlag inte skulle ha haft tillräcklig tid och möjlighet att sätta sig in i olika problem och pröva olika frågor som har gällt äldre grundlagar. Märkligt nog kan vi icke skylla på tidsnöd den här gången. Därför borde en ny grundlag icke bära prägeln av att vara ett hastverk. Jag vill erinra om att 1809 års regeringsform tillkom under för grundlagar normala orostider. Vårt land upplevde då sin första och enda revolution, som adeln regisserade och svarade för den 13 mars 1809.

Otvivelaktigt kan man säga att vi har upplevt en lyckosam tid efter 1809. Men det är också självfallet att det år 1973 är mera komplicerat att utforma en grundlag än det var förra gången. Vi har anpassat oss till den nya tiden och under fredsåren varit med om att skriva en bit svensk historia i fred och samarbete. Detta har varit möjligt genom att våra stora folkrörelser haft kraft och vilja att med demokratiska medel ge land och folk en annan livsinriktning, där människan satts i centrum och där kravet på människovärde och ökad jämlikhet kommit in i samhällsbilden. En ny grundlag 1973 måste ju anpassas så, att den kan fungera i en politisk demokrati där målsättning och arbetsformer tvingas att ta hänsyn till hela vårt folks trygghet, frihet och människovärde. Det tidsskede som ligger mellan åren 1809 och 1973 har icke någon motsvarighet, vare sig i svensk eller i internationell historia. Demokratin och människovärdet har införts i vårt samhälle, och en ekonomisk, social och kulturell revolution har kunnat genomföras med fredliga medel. Våra stora och för en demokrati så livsviktiga folkrörelser har tillkommit efter 1809 och fördjupat känslan av samhörighet och gemenskap. Vi har lärt oss samarbetets svåra konst när det gäller att lösa problem. Vi har även visat världen att det är möjligt att skriva en bit svensk historia i frid och att umgås med omvärlden — historia behöver inte skrivas med blod, svett och tårar. En grundlag skall utformas så, att den kan fungera både i fred och i ofärd. Ett litet land kan inte veta hur framtiden kommer att te sig. Världens öden bestäms.

Grundlagen skall ge uttryck åt de rättsregler som är grundläggande för statens verksamhet och för vårt folks frioch rättigheter. En sammanblandning av grundlag och vanlig lag strider enligt min mening mot grundläggande principer och svarar inte mot syftet med en grundlag. Den kan och skall inte göras beroende av juristers och domstolars antaganden och av politiska teorier, byggda på förordningar och s.k. rättspraxis som i huvudsak består av högsta domstolens domar och dess politiska och andra värderingar. Land skall med lag byggas, och likheten inför lagen skall gälla alla. Den offentliga makten skall ligga hos folket, och riksdagen är folkets främsta företrädare, sägs det i grundlagsförslaget. Men dessa konstateran den får inte betraktas som symboliska och teoretiska uttryck i en till intet förpliktande död realism. En amerikansk jurist har med rätta sagt att den skrivna lagen när allt kommer omkring endast är ord som yttrats av lagstiftaren. Det är nämligen domstolarna som har att fastställa vad dessa ord betyder. Det är med andra ord deras uppgift att tolka lagen. Därför bör lagen behandlas som en rättskälla och inte som en beståndsdel av rätten. Det sägs ibland att rätten består av två delar — dels regler som utfärdas av lagstiftaren, dels regler som skapas av domstolarna. Men i själva verket är all rätt skapad av domstolarna.

Jag erkänner att jag i olika sammanhang har ansett att fosterlandet Sverige inte får vara beroende av en rättstillämpning som bestäms av organ utanför riksdagen. Låt mig erinra om att gammal landslag och grundlag under århundraden har hävdat att kronan icke skall skövla för land och folk gemensam egendom. Vad upplåtelse med äganderätt angår var sådan förbjuden enligt en föreskrift i andra kapitlet kungabalken av konung Kristofers landslag. Det heter där att Konungen icke hade rätt förminska kronans gods eller intäkter annan konung till förfång vid äventyr att efterföljande konung ägde återta vad olagligen blivit kronan avhänt. När man nu skall stifta en ny grundlag har andemeningen i den nu gällande grundlagen i 77 8 regeringsformen kommit bort. Vi har icke fått en av de viktigaste grunderna för att svenska folket skall kunna nyttja de värden som man i äldre lagstiftning ville förbehålla svenska folket, även den egendomslöse. Utvecklingen har fört med sig förstörd miljö och förstörda landskapsbilder. Fauna och flora har skövlats. En orimlig äganderätt, som har skärpts i olika sammanhang, har gjort det möjligt att utnyttja gemensamma naturvärden i spekulativa syften. Det är självklart att när en ny grundlag skrivs borde en av huvudfrågorna ha varit att ge skydd åt de värden — tillgången till mark och vatten — som för den vanliga människan, som själv saknar egendom, är av största betydelse. När seklet var ungt talades det om att det var skam och en fläck på Sveriges baner att medborgarrätt hette pengar.

Det är självklart att det kan vara bra med stora konferenser och stora, vackra uttalanden om naturvård och miljö. Men det är farligt om man gör som en president någon gång efter första världskriget såsom det har beskrivits av en dansk författare.

Om en grundlag är av högre valör än en vanlig lag, borde det föreliggande förslaget betraktas som en huvudfråga, för denna lag skall skapa skydd. Både propositionen och utskottet har behandlat grundlagförslaget som ett vanligt lagförslag.

Under dessa förhållanden kan jag självfallet inte anse att det föreliggande grundlagsförslaget motsvarar de krav och förväntningar som måste ställas på ett sådant. Trots alla oratoriska utläggningar under dagen måste jag yrka bifall till min motion nr 1885, som yrkar avslag på Kungl. Maj:ts proposition nr 90.

När man presenterar en grundlag, skall denna vara så utformad att man inte måste begära utredningar och redogörelser. Ett grundlagsförslag skall vara i ett slutgiltigt skick. Vi skall komma ihåg att en grundlag inte kan få bygga på kompromisser så att dess grundtanke försvinner. Då har man avlämnat ett förslag, för vars genomförande betingelser saknas.

Det är typiskt att man har förbättrat möjligheterna till spekulationsvinster.

Dessa reser runt om i världen, men vi vanliga hederliga medborgare som stannar kvar och vill leva i Sverige, vi hade behövt ett bättre rättsskydd i en ny grundlag. Tyvärr var kompromissen för djupgående, den blev en chimär — en ofullbordad lagstiftning som varken ger land eller folk det skydd och den rätt som tillkommit dem.

Herr talman! I det betänkande och i den proposition som vi nu behandlar har departementschefen i likhet med grundlagberedningen föreslagit att den nuvarande ordningen för prövning av valbesvär i regeringsrätten skall ersättas med en särskild av riksdagen utsedd valprövningsnämnd. Vad man vill vinna med denna ändring — att flytta över valbesvären från en rent juridisk instans till en av riksdagen vald nämnd — synes vara att få utrymme för synpunkter, där mera allmänna erfarenheter kommer till uttryck och där en uppfattning om vad som är rimligt spelar in. Det avgörande motivet synes vara, om man läser vad departementschefen anför i propositionen, att han finner det viktigt att ett medborgar och lekmannaelement får göra sig gällande vid de för demokratins funktionssätt viktiga avgöranden som det här kan vara fråga om. Man föreslår att valprövningsnämnden skall bestå av en ordförande och sex ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare och får ej tillhöra riksdagen. Departementschefen anför vidare att det kan vara lämpligt att ytterligare någon ordinarie ledamot får företräda juridisk sakkunskap, men att det ankommer på riksdagen att ta ställning i det avseendet när valprövningsnämnden utses. Genom denna sammansättning av det valprövande organet, som nu föreslås, menar departementschefen att han gör det möjligt att tillföra organet inte bara juridisk expertis utan även valteknisk sakkunskap samt personer som besitter praktisk erfarenhet av valarbetet och som representerar ett allmänt medborgaromdöme. Ett ytterligare skäl som anföres för denna ändring är kravet på skyndsamhet vid behandlingen av valbesvär.

Enligt min mening ligger det en styrka i att prövningen av valbesvär är att betrakta som en rent rättslig angelägenhet utan inslag av politiska överväganden. Medborgarna har ett befogat anspråk på garantier att deras i val uttalade vilja också kommer till uttryck i riksdagens sammansättning i enlighet med den valordning vi har. Sådana garantier tror jag också säkrast erhålles genom en efter enbart rättsliga linjer företagen prövning av frågor som kan komma upp besvärsvägen rörande valbestämmelsernas tillämpning. Vidare menar jag, vilket jag också angett i motionen i detta ärende, att erfarenheten visar att det i hög grad är tekniska spörsmål som kommer upp, där det gäller att avgöra lagens innebörd i förhållande till de komplikationer som kan ha inträffat. På det hela taget torde de valtekniska spörsmål som kommer upp i valbesvär mera hänföra sig till en rättslig bedömning — självfallet under beaktande av vanligt sunt förnuft — än för en lekmannabedömning. I och med att riksproportionalitet införts vid riksdagsval får ett bifall till valbesvär lätt nog politiska konsekvenser. Fördelningen av utjämningsmandaten kan ändras vid smärre röstförskjutningar. Är marginalerna mellan de sista utjämningsmandaten små, kan ett omval i en valkrets efter besvär medföra en ändrad mandatfördelning. Det måste därför vara ett väsentligt rättssäkerhetskrav att valbesvär prövas av en opartisk instans och inte av de i valet direkt berörda partierna. De praktiska svårigheter som visat sig i en långsam handläggning i regeringsrätten bör kunna lösas. Den tid som åtgår för prövning av dylika besvär behöver inte bli längre i regeringsrätten än i en valprövningsnämnd. Snarare bör det bli möjligt att fortare avgöra frågan i en domstol som är samlad än i ett specialorgan som skall tillkallas särskilt. Som jag tidigare anfört anser jag det därför betänkligt att flytta den nuvarande besvärsprövningen från en opartisk domstolsinstans till ett politiskt organ. Väljarna måste ha anspråk på att eventuella fel vid valförfarandet prövas av utanförstående opartiska organ och icke av dem som själva är direkt berörda av utgången av besvärsprövningen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 13 i konstitutionsutskottets betänkande nr 26 och vidare till övriga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! I slutskedet av denna vårsession har riksdagen haft att ta ställning till flera stora och viktiga frågor, som har föranlett långa debatter. Att förslaget till en ny grundlag är ett av vårriksdagens största ärenden är väl ställt utom allt tvivel. Eftersom en ny grundlag skall antas av två riksdagar med ett val emellan har det varit nödvändigt att slutföra arbetet under våren — och genom att ta till vara all den tid som varit möjlig har utskottet hunnit med att ingående behandla denna viktiga proposition. Jag har under dagen suttit och lyssnat till de herrar talare som deltagit i debatten och kan inte neka mig nöjet att säga något i anledning av densamma. Årtalet 1809 och 1809 års män har ofta omnämnts i debatten, och det med all rätt. De har i dag nästan återuppstått inför våra ögon. Herrarna har talat om de 15 män som underskrev förslaget 1809. I en reservation till detta betänkande, som jag i övrigt inte skall kommentera, sägs det att samhällsutvecklingen i vårt land har medfört att kvinnor blivit jämställda med män då det gäller offentliga värv. Ja, har utvecklingen gått så snabbt i den riktningen? Beträffande grundlagsreformen har det framsteget gjorts i jämförelse med 1809, att jag som enda kvinna har deltagit i behandlingen och undertecknat 1973 års grundlagsreform. Att det råkar vara just jag är av underordnad betydelse. I utredningar som har föregått denna reform har det inte funnits någon kvinna. Det har under årens lopp funnits ytterligare någon kvinnlig ledamot av konstitutionsutskottet, men det har varit ett mycket litet fåtal, och jag måste ställa mig frågan hur långt vi skall ha hunnit på vägen mot jämlikhet i detta avseende nästa gång det är dags att göra en genomgripande grundlagsreform. Herrarna i kammaren kanske anser att detta är en detalj, men för mig är det i så fall en viktig detalj. Beträffande behandlingen av dagens ärende skall jag vid denna tidpunkt begränsa mitt anförande till ett par punkter. Jag hoppas på ledamöternas förståelse för det. Men låt mig först säga något om utskottsbetänkandet i dess helhet. Det har i debatten sagts av flera talare att utskottet ansträngt sig att nå så stor enighet som möjligt i grundlagsförslaget, och det vill jag instämma i. Vid ett närmare studium finner man att viljan härtill medfört att såväl utskottets betänkande som propositionen och olika utredningar som föregått detta bygger på kompromisser och överenskommelser partierna emellan. Det är därför ganska naturligt att inte alla kan vara helt nöjda på alla punkter. För egen del beklagar jag att grundlagberedningen ej gav något alternativt förslag till ett monarkiskt styrelseskick och att överenskommelser på olika nivåer resulterat i propositionens förslag att Sverige även fortsättningsvis skall vara monarki. Jag har därför i utskottet ej funnit det möjligt att frångå propositionens förslag, dels med tanke på dessa överenskommelser, dels då något utrett alternativ för närvarande ej föreligger. Om utskottets förslag till grundlag slutligen antages i januari 1974 innebär det att statschefens nuvarande arbetsuppgifter — vilka inte är alltför betungande — överförs till riksdagen och dess talman samt till regeringen, vilket är ett stort steg på rätt väg. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 16. En av våra kvällstidningar publicerade häromdagen en intervju samt bilder av kronprinsen i sin båt, och man fick veta att han lärt sig styra ”skutan Sverige”. Längre ned i artikeln omtalades att kronprinsen håller ratten nonchalant med högra handen och en nytänd cigarrett i den vänstra. Jag kan inte förneka att jag kände en viss trygghet vid tanken på att de som när detta förslag genomförts skall bära huvudansvaret för hur ”skutan Sverige” skall styras och som i realiteten tar in den rätta kursen inte får göra det nonchalant och med bara ena handen — och vid tanken på att statschefen endast får symbolisk funktion. Så till en av de frågor jag tänkte beröra och som även tagits upp tidigare i debatten av herr Werner i Malmö. På grund av att jag var antecknad så pass sent på listan har jag inte förrän nu kunnat bemöta honom. Herr Werner har tagit upp frågan om riksmötets öppnande i moderaternas reservation 29. Det har under åren förekommit motioner om ändringar på den punkten men det har stött på svårigheter bl.a. från hovet när det gällt att genomföra reformer för att tillmötesgå önskemål från riksdagsledamöterna. de någonting om att man kunde ha överrocken över armen när man går in i rikssalen. Jag tror knappast att ceremonin skulle vinna på det, och det kan väl inte heller se trevligare ut för alla de TV-tittare som herr Werner talade om. I andra parlament är det brukligt att eventuella öppningshögtidligheter hålls i parlamentsbyggnaden, och jag är därför glad över att så kommer att ske även beträffande den svenska riksdagen i fortsättningen. I 1kap. 68 och dess tilläggsbestämmelse i förslaget till riksdagsordning stadgas om riksmötets öppnande. Förslag beträffande inramningen och praktiska förändringar i samband med öppningstillfället bör enligt utskottet ej föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag vill därför yrka avslag på reservationen och anser mig därmed även ha besvarat det Successionsordningen har debatterats många gånger tidigare och även i dag. Utskottsmajoritetens, däribland min egen, inställning torde vara helt klar, och jag skall därför inte nu beröra den frågan. Herr talman! Jag kan instämma i herr Svenssons i Eskilstuna uttalande förut i dag, att det föreliggande betänkandet kan accepteras. Jag förväntar inte att denna nya grundlag skall komma att gälla lika länge som den nuvarande har gjort. På flera punkter kommer opinionen med all erhet att kräva förändringar, som jag hoppas skall vinna gehör i riksdagen i sinom tid; jag har berört några av dem här. Men som jag förut sagt accepterar jag för närvarande det förslag som konstitutionsutskottet i dag förelägger riksdagen och jag yrkar alltså bifall till detsamma.

Herr talman! Detta bör vara en debatt och inte en serie fristående anföranden. Därför skall jag börja med att anknyta till den diskussion som för en stund sedan fördes mellan herr Gadd och herr Ahlmark. Herr Gadd avslutade den med den fyndiga repliken, att inom det socialdemokratiska partiet har man flera som agerar i debatten, och därför behövde han inte svara på en viss fråga utan överlät det till andra. Man hade inte som på andra håll, sade herr Gadd, en enda enskild jojo som hoppar upp och ner i talarstolen. Detta måste rimligtvis ha syftat på folkpartiet och herr Ahlmark med hänsyn till debattsituationen. Folkpartiet har 8 talare av de 35 som är anmälda i dag. Det förvånar mig litet att herr Gadd anser att det är för få. Jag skulle vara mindre förvånad om någon hade motsatt synpunkt. Men det är ju naturligt med tanke på liberalismens intresse för författningsfrågorna. Nu var situationen den att herr Gadd började sitt anförande med att apostrofera herr Ahlmark. Man kan visserligen förstå att han ogillar att herr Ahlmark tog replik, men det är ändå en ganska naturlig sak. Och till skillnad från herr Gadd svarade ju herr Ahlmark på de frågor som ställdes. Vad frågan gällde var hur herr Gadd ville förklara det som han litet nedlåtande sade i en artikel i Upsala Nya Tidning, nämligen att man inte kan skydda de mänskliga frioch rättigheterna genom ”formella knep”. Det var hans sätt att tala om ett bättre grundlagsskydd för de mänskliga frioch rättigheterna. Herr Gadd ansåg att den frågan borde besvaras av någon annan av hans partivänner, som diskuterade just mänskliga frioch rättigheter. Men ännu har inte någon annan från herr Gadds parti talat om vad han menade med den här artikeln, och ingen lär göra det i den fortsatta debatten heller. Därför vore det mest naturligt om herr Gadd själv redde ut saken. Herr Gadds artikel går ut på att det är synnerligen olämpligt att fö ka grundlagsskyddet för de mänskliga frioch rättigheterna, därför att då blandar man in domstolarna, och det är enligt herr Gadds uppfattning mycket olyckligt. Men socialdemokraterna i konstitutions utskottet har gått med på att man skall göra en utredning av dessa frågor med syfte att skapa ett förstärkt grundlagsskydd för de här frioch rättigheterna. Anser herr Gadd att det som man här har gått med på bara är formella knep, eller har han möjligen nu ändrat uppfattning? Jag hade ursprungligen begärt ordet för att tala om ett par andra specialproblem, dels reglerna för tidsbegränsning av debatterna, dels frågan om voteringsordningen i kammaren. Vi anser väl alla att en begränsning av kammardebatterna är önskvärd. Jag skulle också tro att det råder allmän enighet om att den i första hand bör ske på frivillig väg. Det säger också utskottet. De regler som föreslås ansluter ganska väl till vad folkpartiet sade när partigrupperna fick tillfälle att yttra sig till utredningen om vissa förslag. Men på ett par punkter har våra representanter i konstitutionsutskottet reserverat sig. Det gäller för det första frågan om det skall finnas möjlighet till någon överläggning i samband med att man beslutar om införande av tidsbegränsning. Utskottet föreslår att någon sådan möjlighet inte skall finnas. Nu är ju inte reservanternas avsikt att det skall kunna föras någon lång debatt i frågan om tidsbegränsning — det motverkar ju syftet att förkorta överläggningarna. Men frågan om tidsbegränsning skall införas eller inte kan vara ett viktigt politiskt avgörande, och därför bör det finnas möjligheter att redovisa skäl för och emot tidsbegränsning i den aktuella frågan. Om man gör detta med inlägg som är maximerade till två minuter, så behöver det inte bli någon lång debatt. I likhet med herr Boo yrkar jag därför bifall till reservationen 31. Den andra punkten beträffande debattreglerna är om man skall ha bestämmelsen att de talare, som inte har förhandsanmält sig, i regel skall tvingas begränsa sig till sex minuters anförande. Avsikten med detta är ju mycket lovvärd, nämligen att stimulera till förhandsanmälning för att få en bättre planering av debatterna. Det kan emellertid leda till rakt motsatt effekt, nämligen att många talare anmäler sig för säkerhets skull och sedan inte fullföljer detta. Då får man sämre möjlighet att planera debatterna. Det kan också leda till att de, som annars inte skulle ha yttrat sig, anmäler sig och sedan finner att, när de ändå har anmält sig, skall de väl säga något, och så får man en onödigt lång debatt. Det är heller inte en lämplig effekt. Dessutom kan det vara så att någon blir oväntat angripen i ett utförligt anförande och behöver mer än sex minuter för att bemöta detta angrepp. Då finns det möjlighet för talmannen att ge utsträckt tid, men det bör ändå, som framhålls i reservationen och i den motion som ligger bakom, i så liten utsträckning som möjligt överlåtas åt talmannen att avgöra fördelningen av tid mellan enskilda talare. Det bör vara automatiskt verkande regler. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 32. Voteringsordningen är ju ett länge diskuterat problem. I utredningen har man analyserat framför allt två huvudalternativ — den nuvarande eliminationsmetoden med kontrapropositionsvotering och seriemetoden.

Typexemplet är att, som har skett vid vissa tillfällen, socialdemokraterna i en förberedande omröstning röstar fram ett högerförslag mot ett mittenförslag. Det skedde mera tidigare. Nu avstår man i regel, när inte ens eget förslag står under omröstning. Men den som följer omröstningarna noga, kan finna att det fortfarande sker sådan taktikröstning. Senast i fredags såg jag att statsministern ägnade sig åt vad som med all sannolikhet var taktikröstning. Eliminationsmetoden bygger på att man röstar uppriktigt, alltså inte att man avstår utan att man röstar på det förslag som man föredrar, av de två förslag som står under omröstning i en förberedande votering. Den förutsättningen är sällan uppfylld här i riksdagen. Det vanliga är att man avstår, och i vissa fall kan man t.o.m. rösta på det förslag som man tycker sämst om för att få fram det till slutvotering mot sitt eget förslag. Det kan i vissa situationer här i riksdagen leda till att ett förslag, som i själva verket bäst motsvarar ledamöternas uppfattning, röstas bort i en förberedande omröstning. En sådan metod anser vi vara mindre lämplig Fördelen med seriemetoden är att vid varje omröstning gäller, att om ett förslag bifalles, så blir det riksdagens beslut. Då kan man inte ä na sig åt taktikröstning, för om man röstar på ett förslag som man ogillar och det blir antaget, har man ju därmed spelat bort sitt eget för faller automatiskt. Nackdelen med seriemetoden är — som herr Fiskesjö påpekade tidigare — att den ordning i vilken förslagen ställs under proposition kan ha betydelse, och det ger talmannen ett visst inflytande. Nu bör vi emellertid komma ihåg att i de sammanhang där man använder seriemetoden, utbildas det relativt snabbt en fast tradition för i vilken ordning förslagen skall ställas under proposition. Man brukar ha någon metod för att fastställa ett huvudförslag, och sedan börjar man med det förslag som ligger längst bort från huvudförslaget. Så går det till i de parlament — t.ex. i de flesta europeiska parlament, inklusive parlamenten i Danmark och Norge — där man använder seriemetoden, liksom i Europarådet. Jag hade tillfälle att under den senaste helgen på ett landsmöte med det danska partiet Det radikale venstre konstatera, att seriemetoden fungerar utomordentligt väl just på det här sättet Jag yrkar alltså bifall till den reservation som handlar om voteringsmetoden. Jag skall så be att något få anknyta till den diskussion som fördes här tidigare om valsättet. Herr Svensson i Eskilstuna gjorde en lång utläggning om att han ansåg sig försvara Karl Staaffs uppfattning om valsättet mot herr Ahlmark. Med tanke på vad herr Svensson sade, är det mycket förklarligt att han valde metoden att ta upp en helt ny tankegång i sin sista replik. Men han glömde bort det ganska väsentliga i sammanhanget, att vad som skedde i början på det här seklet måste ses mot bakgrund av den politiska situation som då rådde. Ett väsentligt skäl för Karl Staaff att vara anhängare av majoritetsvalsystemet var ju, att man då hade en stabil konservativ majoritet i första kammaren som byggde på det odemokratiska valsättet till första kammaren och att man öns förstorad vänstermajoritet i andra kammaren för att väga upp förstakammarmajoriteten vid gemensamma omröstningar. Dessutom tillkommer att Staaff också var anhängare av andrakammarparlamentarismen av samma skäl. Något sådant motiv för majoritetsval kan ju inte gärna herr Svensson i Eski valsättet vill framtvinga en sammanslagnin; stuna åberopa i dag. Herr Svenssons motiv är i stället att han genom av vissa partier till yttermera visso partier som herr Svensson själv inte tillhör. Han borde i stället, tycker jag, ägna litet tid åt att ta upp och diskutera de svagheter med majoritetsval som många gånger har framhållits i debatten och som jag här helt kort skall påminna om. För det första: Majoritetsval i ett flerpartisystem leder i regel till en våldsam överrepresentation för det största partiet. För det andra: Om det är en jämn situation mellan två partier kan det vara en ren slump vilket av partierna som får majoritet i parlamentet. Vi har historiska exempel t.ex. från England 1951 när labour fick fler röster men tories fick fler mandat i underhuset och Churchill bildade För det tredje leder ett majoritetsvalsystem till att vissa valkretsar får en mycket säker majoritet för ett parti, och det politiska intresset i de valkretsarna blir då lågt. Det gäller för många valkretsar i England, och det skulle också gälla i Sverige, där man t.ex. i Norrland med få undantag skulle få säker majoritet för socialdemokraterna. I södra Sverige skulle man, om den partisammanslagning genomfördes som herr Svensson i Eskilstuna eftersträvar, på motsvarande sätt få huvudsakligen ickesocialistiska representanter. Ingetdera är tilltalande. För det fjärde: Majoritetsval leder också till att valkretsarnas utformning får betydelse för valresultatet, till skillnad från det system med utjämning som vi har i dag i Sverige. Historien visar att detta leder till mycket olustiga strider om valkretsarnas utformning, där de som för tillfället har majoriteten kan utnyttja den situationen till att säkerställa fortsatt majoritet för sig själva. Även om vissa undersökningar i Sverige tyder på att möjligheterna till detta inte är så särskilt stora, så är det ändå tillräckligt att möjligheterna finns, när man har ett så pass labilt jämviktsläge som vi har i svensk politik. Detta är fyra allvarliga nackdelar med det valsystem som herr Svensson i Eskilstuna förespråkar. Då är det väl ändå inte för mycket begärt, om herr Svensson fortsätter att föra den debatten — vilket han naturligtvis har all rätt att göra — att han tar upp dessa allvarliga nackdelar och inte bara uppehåller sig vid sitt eget mål, nämligen att tvinga partier, som han inte själv sympatiserar med, att slå ihop sina påsar. Slutligen några ord om den diskussion rörande analysen av valresultat som förts. Herr Ahlmark har i sitt särskilda yttrande visat att av de nio senaste valen skulle sex ha lett till majoritetsregeringar av socialistisk eller icke-socialistisk typ, om vi hade haft det nuvarande valsystemet. Då säger herr Svensson att herr Ahlmark har plockat ut några val, och vid vissa av dem hade vi en socialdemokratisk-centerpartistisk koalitionsregering. Nu har herr Ahlmark inte plockat ut några valresultat, utan han har tagit de nio senaste valen. Men för bedömningen av den fråga som herr Svensson varit inne på har det ju ingen som helst betydelse om det i själva verket blev en koalitionsregering mellan socialdemokrater och centerpartister under något av dessa val, eller om det tidigare var en samlingsregering. Frågan gäller ju om det valsystem vi har nu skulle leda till permanent minoritetsregering, eller om det skulle kunna ge underlag för majoritetsregeringar. Den frågan är ju helt oberoende av vilken regering det i själva verket blev med det valsätt som man då hade vid dessa val. Därför är herr Svenssons argument i det fallet inte alls relevant, och då bör han inte heller använda det.
Herr talman! Jag har ingen anledning att nu ta upp en diskussion om majoritetsval. I utskottets betänkande finns det inte något förslag om en övergång till sådana val. Min replikväxling med herr Ahlmark var föranledd av det förhållandet att herr Ahlmark påstod att jag uppträtt försåtligt, när jag förordade en reformering av det proportionella valsättet. Vad jag ville klara ut var att jag stod på Karl Staaffs sida, därför att jag är för ett valsystem som ger ett klart utslag och som gör det möjligt för en folkopinion att få sina krav snabbt förverkligade. Det var den tanken som låg bakom Karl Staaffs förord för ett majoritetsval, alltså att människorna snabbt skulle kunna få sina förhållanden förbättrade. Han hade inget sinne för den proportionella millimeterrättvisa som vill ge utdelningen rättvist till olika partier men som sedan, när valet väl är över, får till följd en splittring inom parlamentet som gör att man inte kan förverkliga folkets intentioner. Det var alltså den ”tuvhopparparlamentarism” som vi hade här i landet under 1920-talet och som var så olycklig när det gällde att nå ett gott resultat inom ramen för folkstyret. Den var Karl Staaff ingen anhängare av. Det är sentida liberaler som varit anhängare av en sådan millimeterrättvisa. Slutligen vill jag säga att Jörgen Westerståhl tydligen har alldeles rätt, när han säger att då man kräver förändringar i ett proportionellt valsätt tycks det bli så att man ständigt får den anklagelsen riktad mot sig att man vill begå övergrepp. Det är inte på det sättet. Vi strävar efter att få en effektivt arbetande parlamentarisk demokrati. Det är för ett sådant valsätt, en sådan delreform, vi har motionerat. Jag hoppas att argument för en sådan delreform skall komma fram i den utredning som nu skall tillsättas om valkretsindelningen och personmomentet.
Herr talman! Jag har litet svårt att följa herr Svensson i Eskilstuna. Nu säger han att han inte vill gå in i någon diskussion om majoritetsval, eftersom det inte finns något förslag om majoritetsval. Men det var väl just majoritetsval som herr Svensson. pläderade för i sitt anförande om Karl Staaff tidigare. Jag tycker det är litet betänkligt att bara föra en diskussion runt omkring det, och inte ta upp de avgörande nackdelarna. Är det så att herr Svensson har något annat än majoritetsval i tankarna, tala i så fall om vad det är för valsystem, så får vi diskutera det! Om det t.ex. går ut på att man skall ge det största partiet överrepresentation — socialdemokraterna var tidigare inne på det och hade många olika förslag till en sådan lösning — får herr Svensson försöka förklara för oss varför det skulle leda till en starkare regering; det största partiet kan teoretiskt sett komma i oppositionsställning, och då medför valsättet i stället en förstärkning av oppositionen och alltså en försvagning av regeringen. Vilket valsätt är det herr Svensson talar för? Jag trodde det var majoritetsval; det var vad herr Svensson tidigare talade för. Men är det någonting annat, så tala om det för oss! Herr Svensson hyllade Karl Staaff och sade föraktfullt att han själv inte hade någon förståelse för dem som vill åstadkomma millimeterrättvisa mellan partierna, och det hade inte Karl Staaff heller. Men Karl Staaff kämpade ju mot effekten av den 40-gradiga skalan. Att han då ville förstärka vänstermajoriteten i andra kammaren är inte så konstigt. Det fanns över huvud taget ingen rättvisa i det system som Staaff kämpade emot. Men i dag har vi ett valsystem som ger proportionell rättvisa. Herr Svensson kallar det föraktfullt för millimeterrättvisa. För väljarna för det i varje fall det goda med sig, att de vet att varje röst får samma tyngd, och det kanske de trots allt inte tycker är så dåligt. Ett system med majoritetsval — om jag nu tills vidare får utgå ifrån att herr Svensson talar för det — kan leda till att rösterna får mycket olika tyngd. Vidare leder det till manipulationer med valkretsgränserna och till andra nackdelar. Det är visst inte så att alla som vill åstadkomma förändringar vill begå övergrepp. När vi kämpade för det rättvisa valsätt som vi nu fått, var det för att ta bort det övergrepp i form av överrepresentation för det största partiet som vårt tvåkammarsystem innebar. Men det valsätt som herr Svensson arbetar för innebär ett övergrepp, i första hand mot väljarna, därför att varje röst inte får samma tyngd. Om herr Westerståhl påpekat det, har han rätt, och det blir inte sämre av att det upprepas en gång till.
Herr talman! Bara två påpekanden. Herr Ahlmark har valt mycket egendomliga exempel. Han tog ett exempel från 1956. Han låtsas vara intresserad av en diskussion om förhållandena i en demokrati, som skulle förbättras av att en regering och en skuggregering möttes, men han är i realiteten inte intresserad av detta. 1956 hade vi nämligen en koalitionsregering. Då stod alltså striden mellan center och socialdemokrati å ena sidan och de övriga borgerliga partierna å andra sidan. Det är väl ändå inte något bra exempel att ta fram i en diskussion som avser att belysa möjligheterna att skapa förutsättningar för en kamp mellan två huvudriktningar i svensk politik, socialdemokratin och borgerligheten. Nu gör herr Romanus, som ryckte till undsättning, ett försök att bevisa att det system som jag själv stöder — jag har varit med om att utforma det när det gäller spärrarna och riksproportionaliteten — skulle vara absolut rättvist. Nej, det har stora brister. 1958 skulle de borgerliga ha fått majoritet på en minoritet av väljarna och vänsterpartiet kommunisterna skulle ha fått två mandat på 3,99 procent av väljarkåren. 1952 skulle vpk ha fått 15 mandat på 4,3 procent, alltså genom en förändring med tre tiondelar. Detta kallar herrar Ahlmark och Romanus för ett rättvist valsystem. Jag anser det vara ett valsystem som man till nöds kan acceptera i nuläget. Sedan får vi väl hoppas att missnöjet med det rådande valsystemet till slut kan bli så allmänt att man blir beredd att göra en mera drastisk reform i framtiden. Det är detta jag arbetar för.
Herr talman! Jag tror inte att det är någon här som har för sig att herr Ahlmark behöver någon undsättning i sina debatter med herr Svensson i Eskilstuna. Men det råkar vara så att herr Svensson tog upp en stor del av denna historieskrivning om Karl Staaff när herr Ahlmark inte hade rätt till ytterligare genmäle. Det var givetvis anledningen till att jag tog upp diskussionen. Jag är litet förvånad när herr Svensson säger att det tas upp egendomliga exempel. Herr Svensson har sagt att vårt nuvarande valsystem omöjliggör skapandet av en majoritetsregering. Om man då analyserar de nio senaste valresultaten och visar att det med nuvarande valsystem skulle ha blivit majoritetsregering i sex av dem, så betyder detta inte att man väljer ut omöjliga eller orimliga exempel. Att det sedan i ett av dessa tidigare val med ett helt annat valsystem och ett helt annat kammarsystem blev en annan typ av koalitationsregering har inte med saken att göra. Jag förstår inte varför herr Svensson fortsätter att blanda in detta, fastän jag faktiskt förklarade att det inte alls hör dit. Ingen har påstått, herr Svensson, att det nuvarande systemet är absolut rättvist. Det är rättvist för de partier som kommer över spärren och vi har alla varit ense om att man behöver en sådan spärr mot små partier för att inte få en orimlig och skadlig splittring i alltför många små partier. Men, herr Svensson, man kan väl inte använda den begränsade orättvisan i det nuvarande valsystemet som ett argument för att acceptera en mycket större orättvisa i ett majoritetsvalssystem. Detta har även andra nackdelar som jag påvisade. Om man är för ett sådant valsystem, då får man väl ta upp och diskutera varför dessa orättvisor skulle vara motiverade.

Det har heller ingen annan gjort.

Herr talman! Jag har på grund av heshet ingen röst kvar i kväll. Men de flesta har hört mig tillräckligt förut, och detta anförande håller jag bara för att få ett par synpunkter med i protokollet. Jag vill med ett par ord tala om republikfrågan som försvann. Kungen är rikets statschef fastslås det i det inledande kapitlet till den nya regeringsformen. Man hänvisar till att detta är en given utgångspunkt vid utformningen av en ny författning, om man vill ha stöd i riksdag och folkopinion, alltså en rent taktisk synpunkt. Någon ytterligare argumentering för sin ståndpunkt har vare sig beredning eller utskott. Vad ledamöterna själva innerst inne tycker i sakfrågan är ganska förborgat.

Motionen gällde att man skulle åtminstone utreda statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati, även om statsskicket är republik. Förre statsministern Erlander kom i alla fall ihåg det där ännu 1968, när han svarade på en interpellation i andra kammaren. Han sade då att den sittande grundlagberedningen borde pröva om vårt statsskick i framtiden bör vara monarkiskt eller republikanskt. Och så sent som 1971 avvisade skatteutskottet en socialdemokratisk motion om en ny skattelagstiftning för kungahuset med att man ville vänta på att grundlagberedningen skulle klarlägga statschefens ställning även i en republik. I sak, sade utskottets ordförande, var det ju självklart att han ansåg att kungahuset skulle skatta som andra. Vid den tidpunkten, alltså 1971, hölls frågan om republik vid liv, men sedan tynade den fullkomligt bort. Varken grundlagberedningen eller propositionen har tagit itu med frågan utan gått omkring den. Man har bestämt sig för monarki utan någon utredning av republikalternativet. Det ställningstagande grundlagberedningen gjorde återfinns i regeringens proposition. Jag hade det på känn i fjol och framlade därför en motion om att en utredning borde tillsättas för att verkligen studera hur en republik skulle kunna utformas för vårt samhälle — om man skulle ha president, för hur lång tid han skulle väljas, vem som skulle välja honom, vilka befogenheter han skulle ha, osv. Motionen avslogs. Jag hävdade samma uppfattning på mitt partis kongress, och där liksom i riksdagen sade man att vi får väl först avvakta propositionen som bygger på grundlagberedningens utredning och remissyttrandena över dess förslag. Där är vi nu. Det finns väl de som menar att den föreslagna krympningen av kungamakten är ett steg mot en mer demokratisk ordning och kanske uttrycker ett visst gehör för republiktanken. Min uppfattning är dock densamma som kom till uttryck bl.a. på LO-kongressen, nämligen att monarkin ”är en rest från det gamla bördsoch ståndssamhället som är oförenlig med ett demokratiskt statsskick”. Det är säkert många med mig som har den uppfattningen, och de flesta tycker väl, skulle jag tro, att det är något löjeväckande över monarkin. Men det kan också sägas att det kan vara lika löjligt med en president och att han kan vara ännu mer maktfullkomlig. I det valet kanske somliga säger att det gör precis detsamma vilket det är. Det går också lätt att göra sig löjlig över den rumphuggna monarki som vi nu föreslås acceptera. Hugga är ett hårt ord. Vi hörde häromdagen herr Hansson i Skegrie säga till herr Sjöholm att man inte behöver hugga när man kuperar — man tar en liten sax och klipper. Jag tycker att det verkar som om regeringen haft en liten brodersax och klippt med den runt omkring den kungliga grannlåten. Moderaterna har följt med, fastän de klippt litet mindre. Det finns alltså inte alltför mycket hämningar. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen liksom socialdemokraterna föreslagit införande av republik. I år hade man i en motion, nr 1, ett förslag om införande av republik, men i dag föreligger ett annat förslag om att det skulle skrivas in i regeringsformen helt enkelt att talmannen borde bli statschef. Den lösningen är enligt min uppfattning inte självklar, och jag menar nog att man måste penetrera frågan ytterligare, innan man tar ställning. Det är dock grundlag, som herr Lundberg sade, och den måste behandlas litet mer seriöst än andra lagar. Därför kommer jag inte att rösta med vpk :s förslag att göra talmannen till statschef. Det har hänvisats till folkopinionen. Men vem känner folkopinionen? Det är veckotidningarna som har skrivit om den, och alla vi som är ute bland folk har väl också en viss uppfattning om den. Jag är inte så säker på att människorna tagit ställning till frågan om monarki eller republik utan till den nuvarande kungen. De tycker om honom. Det är ingen tvekan om att många över huvud taget inte vill resonera om den här frågan så länge vi har den nuvarande kungen, och det finns många skäl till det. Men om man vid ett senare tillfälle, när det blivit skifte på tronen, skulle fråga människorna om de vill ha monarki eller republik tror jag inte att de skulle göra samma bedömning som nu. Men om det vi i dag skall besluta är enigheten så stor att det inte är någon idé att lägga fram några slags rebelliska förslag. Jag ser ändå det här förslaget, i all sin otillräcklighet, som ett steg mot möjligheterna att genomföra republik när det, som det uttrycks, finns mer gehör i folkopinionen. Jag tar också fasta på den försäkran som gjorts av flera talare: att en grundlag inte är ett evighetsmonument, utan att man bör försöka få den att ständigt motsvara folkopinionen. Därför är det väl möjligt att av de socialdemokratiska ledamöter som kommer att fortsätta arbetet i riksdagen vänta sig att de förverkligar partiprogrammet när det gäller republiken. Med detta vill jag säga att man till nöds kan acceptera — det var någon som uttryckte det — det föreliggande förslaget även på denna punkt. Jag förutsätter alltså att republiksinnet finns dolt — mycket väl dolt — hos både beredningen och hos alla de ledamöter som här i kammaren åtminstone representerar mitt parti och att man kan vänta sig att den uppfattningen tar sig uttryck när den anses ha lättare, ur taktisk synpunkt, att vinna gehör. Jag kommer att rösta för bifall till utskottets hemställan på alla punkter.